Fru talman! I normala tider skulle riksdagsledamot Per Ramhorn, som är ansvarig för dessa frågor, ha stått här. Med en reducerad riksdag har jag i stället äran att föredra detta. Regeringen har med sin proposition En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslagit att den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att minska spridning av covid-19. Regeringen föreslår också att kommunen ska se till att åtgärderna efterlevs och även ska utfärda förelägganden och förbud i de fall det är nödvändigt. Kommunen ska enligt propositionen kontakta en smittskyddsläkare då och där det behövs. Kommunerna får även viss hjälp av länsstyrelserna med information och råd och av Folkhälsomyndigheten när det gäller föreskrifter om smittskyddsåtgärder. I Sverige har vi inte bara alldeles för långa vårdköer utan också stor brist på vårdpersonal. Det hade vi även före denna kris. Vi har sett att intresset för att arbeta med smittskydd ökat under våren, men det hjälper inte då det råder en betungande brist på smittskyddsläkare i Sverige. Problemet med vårdköer och brist på personal är något som regeringen borde ha löst tidigare. Förslaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen visar återigen på regeringens senfärdighet. Sverigedemokraterna anser att detta förmodligen kommer att påverka kommunernas möjligheter att hantera uppgiften att se till att serveringsställenas smittskyddsåtgärder efterlevs. Förslaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen borde ha kommit bra mycket tidigare och haft ett mer omfattande helhetsgrepp. Fru talman! Folkhälsomyndigheten har det samordnande ansvaret för smittskyddet, och smittskyddsläkaren har en viktig roll. Vi ser en poäng i att kommunerna tar ett större ansvar för tillsynen av serveringsställen, men det får aldrig glömmas bort att det är regeringen som är fortsatt högst ansvarig för den kommande processen och de ytterligare åtgärder som krävs framåt. Det är regeringen som ska säkerställa att tillsyn sker i tillräcklig omfattning för att kontrollera att serveringsställen vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra smittspridning och att denna uppgift prioriteras av kommunerna. Det är av betydelse att tillsynsprocessen görs enklare, tydligare och effektivare. Sverigedemokraterna är beredda att stå bakom regeringens förslag om ett tillfälligt avsteg från ansvarsprincipen när det gäller att sköta hanteringen av smittskyddet. Vi kan också se det relevanta med att flytta ansvaret för beslut i enskilda ärenden från smittskyddsläkaren till kommunen. Fru talman! Jag vill dock återigen poängtera att det alltid är regeringen som har det yttersta ansvaret och att det är regeringen som ska säkerställa att smittskyddsläkaren har kompetens och är tillgänglig. Men regeringen ska också följa upp hur kommunerna genomför tillsynen. Det är viktigt att det inte finns otydliga eller tveksamma formuleringar i lagtexten. Den som driver ett serveringsställe ska inte behöva fundera över hur lagen ska tolkas. Grundläggande är en tydlighet kring vilka serveringsställen som omfattas av tillämpningsområdet; annars faller lagen i fråga om rättssäkerhet men också förutsebarhet. En korvkiosk eller en thaimatvagn med bord och stolar måste veta om de inkluderas i tillämpningsområdet eller inte. Kommuner måste också kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som de behöver av Polismyndigheten i samband med utövandet av tillsyn respektive verkställighet av beslut enligt lagen. Regeringen har utformat bestämmelsen så att Polismyndigheten endast har befogenhet att ge tillsynsmyndigheten tillträde till ett serveringsställe. Detta innebär att det saknas möjlighet för Polismyndigheten att bistå vid verkställighet av beslut. Sverigedemokraterna anser att man bör se över ifall Polismyndighetens befogenheter ska utvidgas så att man även kan bistå vid verkställighetsåtgärder. Fru talman! I och med denna lag kommer kommunerna att få ytterligare uppdrag. Många kommuner går redan i dag på knäna på grund av statens överlastning på kommunerna inom många områden. Staten har lovat att ta extraordinära kostnader som avser regionernas och kommunernas insatser kring covid-19. Sverigedemokraterna förutsätter att regeringen håller sitt ord och att kommunerna i det här fallet får ersättning som motsvarar de faktiska kostnader som regeringens förslag föranleder. Sverigedemokraterna står bakom samtliga våra reservationer men väljer att yrka bifall endast till reservation 3.

Fru talman! Sveriges serveringsställen och krögare bidrar till att förhöja glädjen i Sverige. De bidrar genom att skapa en kultur där människor kan få mötas och umgås. De kan få sjunga tillsammans, ta ett glas öl tillsammans och kanske dricka ett glas vin. Jag önskar och hoppas att så många människor som möjligt ska få den möjligheten också denna sommar. Men denna sommar kommer inte att bli som vanliga somrar. Den här sommaren har vi en pandemi att bekämpa. Vi måste ha Sveriges krögares och pubägares hjälp för att kunna hantera pandemin. Jag litar på att de flesta krögare har förnuft nog att förstå att det är en alldeles särskild situation som vi i Sverige befinner oss i för närvarande. Fru talman! Jag kommer från pandemins centrum: Stockholm. Det händer ibland att folk kritiserar mig för att jag pratar alldeles för mycket om Stockholm, men jag tycker att man som stockholmare också ska prata lite grann utifrån sin hembygd. Vi i Stockholm är mycket hårt drabbade. Själv bor jag på Södermalm, som är Stockholms nöjescentrum, och jag kan se hur olika krögare på Södermalm har hanterat pandemin på helt olika vis. När jag pratar med min mycket gode vän Mehmet, som driver ett serveringsställe i närheten av Götgatan och Ringvägen, är han djupt bekymrad. Han har varit tvungen att skicka hem merparten av sin personal. Hans restaurang är tom. Hans verksamhet blöder, rent ekonomiskt. Men Mehmet säger till mig att han samtidigt är glad över att Sverige inte har gått lika hårt fram som andra länder har gjort. Han får fortfarande ha sin restaurang öppen. Sedan hoppas Mehmet på att vi tillsammans ska kunna bekämpa pandemin och att vi ska kunna ta oss ur detta elände så att Mehmets verksamhet ska kunna blomstra igen. På samma Södermalm, bara en kilometer längre norrut, på Folkungagatan, finns tre restauranger som trots upprepade uppmaningar från inspektörers sida valde att strunta i de regler och rekommendationer som gäller i fråga om smittskydd. Det slutade med att smittskyddsläkaren i Stockholms län stängde de tre restaurangerna. Skälet till att jag lyfter Mehmet och dessa tre restauranger är att detta vittnar om att det är vitt skilda restauratörer som driver verksamheter. Det finns de som är seriösa. Det finns de som tyvärr inte har folkvett, för att tala klarspråk. Jag ser ett behov av att öka tillsynen nu i sommar. Det kommer att vara fler som reser runt. Det kommer att vara fler som vill ta sig ett glas öl på krogen. Då är det viktigt att vi har en tillsyn som fungerar. Verksamheten med smittskyddsläkare räcker inte till. I praktiken måste mycket av detta arbete utföras av kommunerna, och då tror jag att det är rimligt och riktigt att göra som regeringen föreslår: att tillfälligt under detta år stärka det kommunala ansvaret för denna fråga. Det handlar om att bekämpa trängsel. Det handlar om att se till att folk inte äter eller dricker stående. Det handlar om att inte stå i barer. Restaurangverksamheterna är till sin natur vitt skilda. Det finns alltifrån restauranger som finns i trädgårdar och i parker till restauranger som ligger i källare. Det är verksamheter av vitt skilda slag. Det gör det svårt att reglera detta område. Men jag gläds när jag ser att regeringen ändå för fram tankegångar och önskemål om att Folkhälsomyndigheten ska komma med ytterligare rekommendationer och tydliga rekommendationer. Jag tror också att det är klokt att det är Folkhälsomyndigheten som tar fram rekommendationerna, för de kan behöva ändras under resans lopp. Det vill jag ha sagt i detta sammanhang. Restaurangbranschen är viktig, men restaurangbranschen och serveringsbranschen har ett särskilt stort ansvar att hjälpa till i denna svåra stund för Sverige. Med dessa ord, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Vintern och våren har varit en svår tid för många. Det har varit särskilt svårt för många krogar. Jag har besökt många krogar och pratat med krogägare. De är på gränsen till att klappa igen verksamheten. Det är ofta familjerestauranger - det ska man vara medveten om. Då kan man fundera över om det som vi nu ska ta beslut om behövs. Det behövs. Jag ser fortfarande restauranger i Stockholm som inte följer de ganska enkla regler som man ska hålla sig till. Det handlar om att det ska vara avstånd mellan sällskapen, att beställningar ska göras vid borden, att det inte ska vara 300 personer på ett ställe där det ska vara max 50 personer och så vidare. Detta behövs alltså. Fru talman! Precis som Dag Larsson sa ser det väldigt olika ut. Man kan inte se mellan fingrarna på de krogar som inte följer reglerna, för då blir det en osund konkurrens. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det finns fortfarande en ganska begränsad information om viruset och om hur sjukdomen utvecklas och påverkas i olika sammanhang. Det är viktigt att kunna agera långsiktigt nu och undvika att vi får en andra våg av smittspridning. Det ska vi inte ha, varken under sommaren eller under hösten. Det handlar om vad jag gör, vad ni gör, vad vi alla gör, vad barer gör och vad krogar gör. Allt för att minimera smittspridningen måste man göra. Det handlar ytterst om folkvett. Det är ett jättefint ord som jag tycker att vi ska återta, fru talman. I dag är det i huvudsak kommunerna som utövar den faktiska kontrollen över att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs på serveringsställen. Det är också kommunerna som för en dialog med verksamheterna och serveringsställena. Om dessa inte fixar det som tillsynen säger kan ärendet föras vidare till regionens smittskyddsläkare. Så ser det ut nu Den nuvarande organisationen inte är optimal. Det handlar om epidemins utbredning specifikt i sådana epicentrum som Stockholm, som har drabbats mycket hårt av pandemin. Vi behöver en reglering som kan förtydliga vilka smittskyddsåtgärder som ska vidtas och en hållbar tillsynsorganisation med muskler. Självfallet är det den som driver ett serveringsställe som ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning. Detta är tydligt. De föreskrifter som ska komma måste vara så tydliga som möjligt så att näringsidkarna vet vad de ska göra för att undvika smitta. Detta är oerhört viktigt. Föreskrifterna kommer att omfatta olika typer av verksamheter. Det kan vara små kaféer eller stora restauranger med olika öppettider. Det är ofrånkomligt att kommunerna som tillsynsmyndighet i det enskilda fallet måste avgöra om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Jag som har jobbat mycket i Stockholms kommunpolitik och varit nära serveringstillstånd och så vidare vet att kompetensen kommer att finnas på plats. Det är jag övertygad om. Folkhälsomyndigheten ska ansvara för nationell tillsynsvägledning. Det är jättebra. Länsstyrelsen ska ge sådan tillsynsvägledning i länet. Det verkar vara en funktionell linje rakt ned. Vägledningen kan avlasta smittskyddsläkarna. Vi har inte 700 stycken. Efter pandemin kommer många förändringar att ske även när det gäller smittskyddsläkarnas antal, men just nu gäller det att springa i takt med tåget och hitta åtgärder som är funktionella. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets förslag. Som nästan sista talare denna mandatperiod vill jag också passa på att prata fyra timmar till om Vänsterpartiets politik. Nej, det ska jag förstås inte göra, fru talman, utan snarare önska mina kollegor i utskottet en hyfsat vilsam sommar. Vi har samtliga slitit jättehårt, och jag tror att vi behöver lite vila. Jag vill även tacka samtliga talmän för detta år. Det har funkat jättebra. Jag vill också tacka alla som sliter i vården och hemtjänsten - alla som inte vet hur lång semester de kan få eller hur pandemin kan påverka just deras semester - för det jobb de har gjort. Om vi får råda blir det inte bara applåder, utan det blir också sjysta arbetsvillkor och bra löner.

Fru talman! Det har varit en tung och väldigt svår vår. I Sverige har nära 5 000 människor - nära och kära - fått sätta livet till i covid-19. I världen har nästan 440 000 människor dött. Hela våren har vi jobbat dag och natt, inte minst i socialutskottet, med att göra allt vi kan för att krishantera vårt land och se till att så få som det bara går drabbas så hårt att de går bort. I dag flaggar riksdagen på halv stång, och allas vår talman Andreas Norlén höll ett mycket värdigt tal inför Sveriges riksdag och inför Sveriges befolkning för att hedra dem som har fått sätta livet till. Det var tårar i mångas ögon. Herr talman! Det har varit en väldigt tung vår, olik alla andra. Vi har jobbat hemma. Vi har suttit i karantän. Vi har undvikit att träffa våra nära och kära. Vi har längtat och trängtat efter mormor och barnbarn. Men vi har hållit distans för vår egen del och andras bästa för att vi kollektivt ska kunna stoppa pandemin, minska trycket på vården och, viktigast av allt, minska antalet personer som drabbas hårdast av pandemin. Herr talman! Sommaren är här. Antalet inneliggande på IVA minskar. Regeringen har fattat beslut om att det är fritt fram att resa i vårt land. Men, mina vänner, detta betyder inte på något vis att faran är över. Vi måste fortsätta att hålla den fysiska distansen, inte den sociala, för den kan man sköta på annat vis. Men den fysiska distansen måste hållas. Nu när Sverige och vissa delar av världen öppnar upp igen måste vi vidta åtgärder som underlättar för näringslivet att överleva under pandemin och för krögarna att kunna få sina besökare och som också underlättar för dem att hålla på de strikta regler som regeringen har satt upp när det gäller den fysiska distanseringen. Det är därför viktigt att vi har fattat beslutet att kommunerna ska ha ansvar för att tillse att förordningarna vidmakthålls av näringsidkarna. Det är kommunerna som har detta ansvar i vanliga fall. Det är de som finns närmast krögarna och som har den insyn som de som sitter längre bort inte har. Det är också viktigt att kommunerna kan prata med smittskyddsläkare för att få den information som de tycker att de behöver för att fatta beslut. Men framför allt är det viktigt att vi kan hålla den fysiska distansen. Herr talman! Pandemin tar inte sommarlov, så därför gör inte heller socialutskottet det. Jag vill ändå passa på att tacka mina kollegor i utskottet för ett gott samarbete. Vi har verkligen jobbat jättehårt under denna vår. Jag vill önska alla ett härligt och vilsamt sommarlov och en glad midsommar.